Fru talman! Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att driva frågan om ett civilt test och övningscentrum, CTÖ, vidare och när regeringen i så fall kommer att fatta nödvändiga beslut om detta. I propositionen Vårt framtida försvar aviserade den tidigare regeringen en rad åtgärder för de regioner som berördes mest av förändringarna inom Försvarsmaktens grundorganisation. En av åtgärderna var betydande lokaliseringar av statliga verksamheter till dessa regioner. Länsstyrelsen i Norrbottens län fick också i detta sammanhang 17 miljoner kronor för utvecklingsarbete i Arvidsjaur. I riksdagsbeslutet framhölls bland annat att ett centrum för test och övningsverksamhet i subarktisk miljö ska utvecklas i Arvidsjaur - detta för att säkra en civil utveckling och militär närvaro i Arvidsjaur de kommande åren. Den tidigare regeringen gav därför en särskild utredare i uppdrag att föreslå lämpliga åtgärder för att utveckla ett sådant centrum. Uppdraget har redovisats, och utredningen Testa och öva i norra Sverige har remissbehandlats . Regeringen arbetar för tillväxt och framtidstro i hela landet. Regeringens tydliga uppgifter är att skapa förutsättningar för tillväxt genom bland annat bra och modern infrastruktur, forskning och utveckling, bättre villkor för företagen samt god service i hela landet. Uppgifterna gäller för såväl storstadsområden, små och medelstora städer som gles och landsbygd. En utgångspunkt i arbetet är att varje region ska ges ansvar och inflytande som innebär möjligheter att växa utifrån sina egna förutsättningar. Medborgare och företag kan därmed få bättre förutsättningar för att påverka utvecklingen i sin region. Regionala företrädare ska ha ansvar och inflytande över de statliga tillväxtresurserna. I december 2006 beslutade regeringen om en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning för åren 2007-2013. I strategin identifierar regeringen bland annat innovativa miljöer och entreprenörskap som prioriterade områden. Även de unika förhållanden som präglar de glest befolkade områdena i norra Sverige lyfts fram i detta sammanhang. Denna inriktning innebär bland annat att företag i större utsträckning än i dag kan använda sig av strukturfondsprogrammens stora möjligheter. De regionala strukturfondsprogrammen, som till hälften finansieras med EU-medel och har minst lika mycket nationell medfinansiering, har också en extra tilldelning till de fyra nordligaste länen. Genom det så kallade länsanslaget fördelas också stora resurser till Norrbottens län. Regeringen har således givit myndigheterna i norra Sverige särskilt goda möjligheter att delta i finansieringen av projekt likt CTÖ. Ett genomförande av detta enligt utredarens förslag förutsätter dock att även regeringen tar ställning. Det gäller bland annat organisationsform, preciseringar avseende finansiering, verksamhetens inriktning och omfattning och Försvarsmaktens medverkan. Frågan bereds därför vidare inom Regeringskansliet.

Fru talman! Jag ska börja med att tacka näringsminister Maud Olofsson för svaret, även om jag och säkert ett antal Arvidsjaurbor väntar på ett mycket mer konkret besked om ministerns ambitioner när det gäller genomförandet av ett civilt test och övningscentrum i Arvidsjaur. Livet är fullt av överraskningar. Det som vid första anblick kan verka vara till ens nackdel visar sig helt plötsligt vara till ens fördel. Snön, kylan och mörkret har visat sig vara till vår fördel, både för Arvidsjaur och för övriga Norrbotten. Hemma i mina trakter har entreprenörer utvecklat framgångsrika företag inom testning av fordon i kallt klimat. Vi kan stolt säga att våra företag är världsledande på det området. I Arvidsjaur finns dessutom en lång militär tradition av övning i kallt och bistert klimat. Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur har en gedigen kunskap om hur utbildningen av soldater i extremt klimat bör ske. Målmedvetna socialdemokratiska politiker har trott på och kämpat för utvecklingen i Arvidsjaur. Till exempel har byggandet av flygplatsen, utbyggnaden av bredband, utlokalisering av högskoleutbildning och mobiltelefontäckningen varit allas strategisk-politiska beslut och en satsning för framtiden. Men nu är det dags att ta ytterligare ett steg in i framtiden och utveckla det tredje benet när det gäller vårt kunnande om testningen i snö, kyla och mörker. Ambitionen med CTÖ i Arvidsjaur är att samla och sammanföra olika aktörer som arbetar inom området kylans inverkan på materiel, träning och utbildning av personal. Den administrativa delen är tänkt att placeras i Arvidsjaur men ha ett operativt verksamhetsfält från Älvdalens flygfält i söder till Kiruna och fjällvärden i norr. Centrumet i Arvidsjaur skulle alltså agera som nav i logistiken runt aktörerna och testningarnas placeringar. Ett civilt test och övningscentrum är logiskt att placera i Arvidsjaur enligt utredningen, och vad som nu måste till är en politisk vilja, en ambition och ett beslut från er i regeringen. Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är fortfarande: När kan vi vänta oss beslut från regeringen i frågan om CTÖ i Arvidsjaur?
Fru talman! Föregående talare berörde just att detta att det som brukar vara glesbygdens nackdel - snö, mörker och kyla - plötsligt blir en tillgång, något som har utretts ett antal gånger. Det handlar den stora testverksamhet som finns i Norrbotten som inte bara berör Arvidsjaur utan hela länet, nästan varje kommun. Det gäller den civila delen som är väletablerad, inte bara biltesterna som är välkända, utan även testbänkar runt Luleå för mobiltelefoni och många andra testverksamheter. Norrbotten har en stor kompetens när det gäller testverksamhet som det gäller att utnyttja. Men det handlar också om den militära delen. Bakgrunden till det beslut som Maria Stenberg har nämnt blev, fru talman, lite olycklig. Den förra regeringen valde att bryta ut den civila delen på en utredningsdel och den militära på en annan del. Det blev CTÖ-utredningen som här har tagits upp, men det går inte att koppla den ifrån den utredning som kallas för ITÖ, den militära delen. Båda delarna kräver varandra. Ska den här verksamheten komma i gång och få en bäring måste även den militära delen komma till stånd. Här ser jag ett bekymmer, fru talman. Jag ser ett bekymmer därför att militären tar väldigt lång tid på sig. Man har förvisso ett annat utredningsuppdrag, vilket också har bäring just på denna interpellation, som ska redovisas till våren. Men det finns kraftiga signaler, som jag uppfattar som ett bekymmer, om att nivån under överbefälhavaren många gånger motarbetar förslaget att arbeta på detta sätt i Norrbotten. Det är inte på det sättet att man inte vill se testverksamheten, men man vill inte se helheten. Bakgrunden tror jag att vi kan hitta under åren i Försvarsmakten, där man värnar sitt väldigt regionalt men undviker att se helheten utifrån nationens intresse. Det torde väl vara fullständigt självklart att det inte finns någon annan region i Sverige som samtidigt kan erbjuda snön som behövs, mörkret som behövs inte minst för att flygvapnet ska kunna öva och kylan som behövs för att kunna testa verksamheten. Samtidigt kan man kombinera detta med en väl utbyggd infrastruktur när det gäller vägnät men också när det gäller mobiltäckning och bredband. Det finns ingen annan del i Sverige som kan erbjuda samma fördelar. Då är det väldigt viktigt att hela statsapparaten springer åt samma håll. Det finns, uppfattar jag, en politisk vilja att genomföra detta. Frågan är om det finns en vilja från hela statsmakten att genomföra riksdagens och regeringens beslut. Till det ställer jag mig i dag tveksam och känner mig bekymrad.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Maria Stenberg för att hon ställt en interpellation till näringsministern om hennes ambitioner vad gäller att förverkliga ett civilt test och övningscentrum i Arvidsjaur. Vi i Vänsterpartiet känner ett särskilt ansvar för beslutets tillblivelse att det ska utvecklas ett sådant centrum i subarktisk miljö för att säkra en civil utveckling och en militär närvaro i Arvidsjaur. Fru talman! Rätt ska vara rätt. K 4 i Arvidsjaur slogs ihop med I 19 i Boden. Försvarsmaktens vinterenhet, som ingår i I 19 i Boden, bedriver fortsatt verksamhet i Arvidsjaur. Det innebär att i I 19:s jägarbataljon i Arvidsjaur utbildas 250 värnpliktiga per år. Jag lyssnade noggrant på näringsministerns svar. Kan näringsministern förtydliga sitt svar? Finns det anledning för Arvidsjaur och Norrbotten att vara oroliga för att beslutet om centrumet inte kommer att förverkligas? Fru talman! För drygt ett år sedan ställde jag en interpellation i ämnet till dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg. Svaret från försvarsministern var positivt i så måtto att han inte hade "någon annan inriktning än att fullfölja det försvarspolitiska beslutet i denna del". Odenberg sade också att politiskt sett är den militära delen av övnings och testverksamheten färdigbehandlad. Det som återstod var den civila del som bereddes inom Näringsdepartementet. I dag har närmare ett år gått sedan Odenberg lämnade besked. Näringsministern säger i dag att ett genomförande förutsätter att även regeringen tar ställning till bland annat organisationsform, preciserar hur verksamheten ska finansieras, verksamhetens inriktning och omfattning och Försvarsmaktens medverkan. Näringsministern säger att dessa frågor bereds vidare inom Regeringskansliet. Då blir min fråga: Vad finns det för tidsplan för denna beredning? Odenberg talade om att för Försvarsmaktens del skulle projekten vara klara till sommaren 2008, det vill säga om cirka ett halvår, och att man därefter skulle ta ställning till om verksamheten skulle permanentas. Har Näringsdepartementet samma tidsplan? Finns det, eller anser näringsministern att det behövs, en interdepartemental arbetsgrupp för att underlätta ett förverkligande av verksamheten som innefattar både Närings och Försvarsdepartementet? Fru talman! Näringsministern säger i sitt svar att regeringen arbetar för tillväxt och framtidstro i hela landet genom bland annat bra och modern infrastruktur, forskning och utveckling. I de beslutade omställningsåtgärderna för Arvidsjaur fanns också utbyggnaden av Arvidsjaurs flygplats och förberedelser för högre flygrelaterade utbildningar. Planer finns på utbildning av både styrmän på flermotoriga flygplan och av flygledare, båda på högskolenivå. Jag tänker på dessa utbildningar. På ett informationsmöte i augusti hos landshövdingen i Norrbotten nämnde rektorn för Luleå tekniska universitet, om jag kommer ihåg det rätt, att det behövs 4 miljoner för att genomföra de färdigplanerade högskoleutbildningarna. Jag förstår att utbildningsfrågorna inte ligger på näringsministerns bord. De har Utbildningsdepartementet hand om. Men jag skulle ändå vilja ställa frågan till näringsministern om hon kan medverka till att regeringen avsätter de 4 miljoner kronor som behövs för att de högre flygrelaterade utbildningarna ska kunna komma till stånd.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att det är otroligt spännande att se vad som händer i Norrbotten. Efter att ha bott i Norrbotten under åtta års tid med en mycket stark tillbakagång - service försvann, olika verksamheter lades ned, folk flyttade från Norrbotten och det var en allmänt pessimistisk stämning - ser vi nu en optimism i Norrbotten som vi inte har sett på mycket länge. Det gäller både inlandet och kusten, vilket är särskilt glädjande, därför att det har funnits en konflikt mellan kust och inland. Det är fantastiskt att se hur man tar vara på de möjligheter som tidigare uppfattades som ett hinder för Norrbottens utveckling, som kyla, långa avstånd, arktiskt klimat. Precis som Maria Stenberg sade är det spännande att man kan vända de här nackdelarna till en fördel. Jag kan bara påminna om att när diskussionen började i Norrbotten om att kyla och långa avstånd kunde bli en fördel var det faktiskt inte många norrbottningar som själva trodde på den möjligheten. Men detta har ändrats, och det är jag mycket glad för. Den senaste tidens utveckling när det gäller arbetslöshet visar att regeringens insatser för att minska arbetslösheten i Norrbotten ger resultat. Nu ligger Norrbotten på en arbetslöshet på 4 procent, och det är en fantastiskt positiv siffra. Det är naturligtvis ett bättre företagsklimat och en större tilltro till framtiden. Människor går från arbetslöshet och utanförskap till jobb. Det är vi väldigt glada över. Och de regionala klyftorna minskar i Sverige i dag, vilket är mycket glädjande inte minst för mig. När det gäller den omställning som ska ske i Arvidsjaur tror jag mycket på de idéer som finns när det gäller både CTÖ och ITÖ. Men precis som Krister Hammarbergh säger är de intimt sammankopplade. Jag har själv gjort ett besök och fått beskrivet alla möjligheter man har. Under den senaste tiden har man haft övningar uppe i Norrbotten. Nordic Battle Group har varit där och tränat och man har haft flygövningar tillsammans med Finland, Norge, Schweiz och några andra länder. Man har haft mycket goda resultat, så jag tror att det finns en god förutsättning för detta. Det var också det som Mikael Odenberg beskrev i sitt interpellationssvar. Det finns ett arbete bestående av representanter från de berörda kommunerna och FMV samt förbandscheferna och landshövdingen, där man diskuterar hur man ska komma fram. Min ambition är naturligtvis att så fort det bara går komma fram till ett gemensamt beslut. Det är nämligen både en civil och en militär del, och då måste man försöka hålla ihop det. Just nu inväntar vi Försvarsmaktens synpunkter på detta. Innan man har satt ned fötterna här är det svårt att fatta det totala beslutet. Men vi ser möjligheterna i det som sker däruppe. Och jag tror att Sverige har en möjlighet att bistå med kunskaper och tillgångar som många andra frågar efter. I dagsläget kan jag inte ge ett tydligare besked än det som jag har gett nu, därför att jag har inte fått beskeden när det gäller Försvarsmakten, och de här sakerna hör ihop.

Fru talman! Precis som näringsminister Maud Olofsson säger handlar detta om både en civil och en militär del. Det är klart att det kan finnas förståelse för att processen i de båda departementen måste ske, men till saken hör att riksdagen fattade beslut om denna inriktning för snart tre år sedan. Det vore kanske bra om de två departementen kunde hasta på lite med beslutet. Som sagt var är utvecklingen i både Arvidsjaur och min hemkommun Arjeplog mycket positiv, och vi känner framtidstro och så vidare. Men vi lever tyvärr med en befolkningsutveckling som är negativ. I min egen hemkommun är vi snart under 3 000 invånare, och i Arvidsjaur är man under 7 000 invånare, så alla positiva beslut som innebär fler arbetstillfällen gör att vi förhoppningsvis också kan se en inflyttning. Genomförandet av CTÖ borde vara av ett nationellt intresse och därmed också en högaktuell fråga för näringsministern att arbeta med och sätta tänderna i. Att kunna erbjuda ett samlat koncept för de olika testningarna, både i den civila delen och i den militära delen, i just det som vi är unika på i ett extremt klimat borde dessutom vara högintressant för olika branscher och företag ute i Europa - kanske inte bara för militära förband från andra länder utan även för olika andra branscher och företag också. Därför känner man nu en liten oro för att den borgerliga regeringen och departementen ska utreda sönder ett vinnande koncept och aldrig komma till skott med de beslut som krävs. Jag tror att precis som på fordonssidan inser kanske snart vårt grannland, som också har snö, kyla och mörker, potentialen i att samla och utveckla olika testningar i subarktisk miljö som dessutom skulle kunna gå att sälja till övriga Europa och andra länder. Vi känner starkt att det skulle vara mycket bra om regeringen kunde fatta beslut så snart som möjligt. Den administrativa delen som skulle ligga i Arvidsjaur är av yttersta vikt både för Arvidsjaur och för Norrbotten. Även om Arvidsjaur fick en del kompensation i försvarsbeslutet lider de, precis som nästan alla andra Norrbottenskommuner, av en utflyttning. Befolkningen blir äldre, och vi blir tyvärr inte fler. Vi har plats för många, många fler nya norrbottningar. Beslutet är fattat i riksdagen. Både jag och Arvidsjaurborna, och kanske många andra norrbottningar, väntar på att Maud Olofsson och försvarsministern ska samla ihop sina utredningar och sina tyckanden och komma med ett positivt beslut som man kan leverera till Arvidsjaur. Återigen: Det vore jättebra om näringsminister Maud Olofsson kunde ge ett mer konkret svar på när hon tror att detta skulle kunna ske.
Fru talman! Det är jätteroligt att som norrbottning kunna se det Maud Olofsson talar om. Äntligen har vi en utveckling i Norrbotten, tack vare en bra jobbpolitik, som innebär att vi har den lägsta arbetslösheten i mannaminne. Det är nog nästan ingen i Norrbotten som kommer ihåg detta; man måste i varje fall vara ganska gammal för att ha upplevt det. Det är positivt. Det är också svårt att rikta kritik mot Maud Olofsson, Mikael Odenberg eller Sten Tolgfors för att man har avvaktat genomförandet av beslutet som den förra regeringen tog. Jag vill återigen säga att det var olyckligt av den förra regeringen att dela på ITÖ och CTÖ. Det har skapat den längbänk vi nu ser. Jag hoppas att det snart får ett slut. Överste Rafael Bengtsson håller nu i de sista delarna vad gäller projekten för den militära verksamheten. Min förhoppning är man i det material som kommer att levereras följer riktlinjerna från tidigare utredningar och inte i första hand ägnar utredningsuppdraget till att hitta nya hinder så att vi återigen får se en följetong av Försvarsmaktens förmåga att suboptimera sin verksamhet. Jag hoppas verkligen att utredningen blir positiv. Jag tror, i likhet med Siv Holma, att vi kommer att behöva en interdepartemental arbetsgrupp för att se till att detta kommer till stånd. Det är viktigt inte bara för Norrbotten utan för hela nationen att få ett genomförande. Att sedan verkställa besluten kommer att vara mycket lättare just för att vi har en fungerande jobbpolitik och för att företagen i Arvidsjaur och i de andra Norrbottenskommunerna nu vågar anställa.

Fru talman! Till att börja med får jag påminna församlingen om att vi befinner oss i en internationell högkonjunktur. I Norrbotten råkar vi ha sådana råvaror som är oerhört starkt efterfrågade, och då tänker jag på malmen. Det är intressant att Försvarsdepartementet faktiskt sade att denna verksamhet var färdigbehandlad för deras del och att det som återstod var den civila del som bereddes inom Näringsdepartementet. Det är därför som jag i största ödmjukhet har frågat om en interdepartemental arbetsgrupp. Givetvis är det regeringen själv som bestämmer hur man ska organisera sitt arbete, men jag tror att det finns fördelar i att man gör detta tillsammans. Näringsministern talade om att man avvaktar Försvarsdepartementets information och synpunkter på vissa delar. Det finns mycket att vinna av att ha en gemensam grupp. När det gäller frågan om de 4 miljonerna till högskoleutbildning förstår jag att det inte är lätt för näringsministern att säga något om det. Men det kunde vara av intresse att hon tog med sig de synpunkterna. Det kan hända att jag har fel om summan, men det vore bra om vi fick in den biten också, för det handlar om utveckling att satsa på utbildning. Jag hoppas, utifrån de tongångar som Maud Olofsson har i sitt svar, att det finns saker och ting som talar för att ett civilt test och övningscentrum kommer till stånd.
Fru talman! Jag tror att det var Maria som sade att för tre år sedan tog riksdagen ett beslut. Räknar vi på dessa tre år har den borgerliga regeringen suttit ett år och den socialdemokratiska två år, så vem som har bråttom och vem som är effektiv kan man fundera över. Jag kan bara konstatera att det inte fanns tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut när jag tillträdde. Det gör att vi måste ta fram utredningsunderlag. Jag kan upplysa om att det som ni efterfrågar i form av en interdepartemental arbetsgrupp och annat är vår ordning i regeringen. Vi jobbar över sektorsgränser. Det går inte att tänka i bara varje sektor för sig, för då når vi aldrig något resultat. Det är alldeles tydligt att denna regering har påbörjat ett mycket mer tvärsektoriellt arbete än vad den gamla regeringen gjorde. Det tycker jag är helt rätt. De krav ni ställer i det sammanhanget är viktiga. Om jag ska kunna fatta ett bra beslut med hela beslutsunderlaget måste jag invänta det som försvaret har att säga om sin del. Jag hoppas att vi så snabbt som möjligt ska kunna ge ett besked i den delen. Sedan vill jag också säga att det för Norrbottens del nu sker en positiv utveckling. Siv Holma hänvisar till högkonjunkturen. Ja, det är en förklaring. Men en annan förklaring är den politik som regeringen för. Det är klart att om vi får en jobbskaparpolitik, som innebär att människor tror på framtiden, att företagen vågar investera, att småföretagen växer till och så vidare, skapar det också tillväxt och utveckling. Satsningen på infrastruktur som den här regeringen nu gör, med 1,2 miljarder i senaste budgeten, spelar roll för Norrbotten och för Arvidsjaur. Därför tycker jag att det är otroligt upprörande att se att oppositionen och Socialdemokraterna tar bort 1 miljard kronor från väganslaget som handlar om enskilda vägar, om satsning på handikapp och om cykelvägar - 1 miljard kronor! Vi tillför däremot 300 miljoner kronor och höjer nivåerna - eller 100 miljoner kronor per år, vilket leder till en nivåhöjning sedan. Det här är naturligtvis grundbulten för att vi ska kunna satsa på både ITÖ och CTÖ och också se till att vi gör övriga företagssatsningar. Högskoleutbildning, Siv Holma, är ju inte mitt ansvarsområde. Om du vill diskutera frågan om högskoleutbildning ber jag dig ställa den interpellationen till ansvarig minister. I grunden tror jag att Norrbotten har goda förutsättningar framöver, och jag tror att det finns en självkänsla i Norrbotten nu som är annorlunda. Naturligtvis blir man stolt över att det är låga arbetslöshetssiffror, att råvarorna efterfrågas och att det finns en jobbpolitik som stöder denna positiva utveckling. Jag tror också att den självkänslan kommer att betyda att Norrbotten kommer att stå som vinnare framöver. Vi hade en inlandskonferens i Vilhelmina bara för några dagar sedan som visade en helt annan positiv inställning än tidigare och ett driv i att försöka utveckla också de här delarna av landet. Lyckas vi med att få alla regioner att bidra till den gemensamma tillväxten är vi alla vinnare i hela Sverige. Det är det som är regeringens ambition.

Fru talman! Den positiva utveckling som just nu sker i Norrbotten tycker jag varken att vi kan hylla eller beskylla den borgerliga regeringen för. Den positiva utveckling som sker i Norrbotten handlar, som jag sade i mitt första anförande, mycket om de socialdemokratiska politiker som faktiskt har styrt och verkat i Norrbotten under väldigt många år. Det gäller utbyggnaden av flygplatsen, utlokalisering av högskoleutbildningar och utbyggnad av bredband. Jag skulle nog vilja säga att en lång tradition av socialdemokratisk politik i Norrbotten och i landet har hjälpt till så att den positiva utvecklingen sker just nu i Norrbotten - trots att vi ser en befolkningsminskning i Norrbotten som är väldigt oroande. Jag skulle faktiskt vilja hålla mig till Arvidsjaur och CTÖ, för det var det min interpellation handlade om. Jag kan bara konstatera att efter att riksdagen fattade beslutet i december 2004 kan man säga att den socialdemokratiska regeringen satt i ett och halvt år. Den borgerliga regeringen har nu snart också suttit i ett och ett halvt år. Då kan man så att säga låta udda vara jämnt om vi ska se det på det viset. Det gäller att se till att Sverige som nation, Norrbotten som region och Arvidsjaur som ett väldigt bra centrum för testning av olika materiel, människor, bilar och så vidare verkligen får stöd och hjälp och att man ser till att besluten kommer. Jag känner att det finns en risk för att det finns andra aktörer som kan se potentialen när det gäller framtiden för den här branschen. Det är det som gör att det är så oerhört viktigt för Arvidsjaur och för Arvidsjaurborna att näringsministern och Näringsdepartementet tillsammans med andra berörda myndigheter ser till att beslutet kommer för en fortsatt positiv utveckling i Arvidsjaur och i Norrbotten.
Fru talman! Jag kommer att göra allt som står i min makt för att skapa tillväxt och utveckling i hela landet. Jag tror på den politiken, för jag tror att ju flera regioner som växer och bidrar, desto mer vinner Sverige. När det gäller den fråga som vi diskuterar i dag kan jag bara säga att det hade varit bra om det hade funnits ett tillräckligt bra underlag för att kunna fatta beslut när jag tillträdde, men så var inte fallet. Det är därför man kan tänka på dessa ett och ett halvt år, och lite mer är det ändå, som den socialdemokratiska regeringen hade på sig. Hade man gjort ett bättre underlag hade vi snabbare kunnat fatta beslut. Men så är inte fallet. Därför måste vi gå igenom det här och se till att det blir ett bra underlag så att vi har rätt siffror, rätt organisation och allt möjligt för att kunna fatta rätt beslut. Men låt mig ändå säga att jag tror att det här är goda tillgångar. Det finns tydlig koppling mellan det civila och det militära. Vi ser de övningar som nu genomförs i Norrbotten, där Arvidsjaur spelar en viktig roll. Det är klart att vi ska ta vara på det som nation. Ju snabbare vi kan utveckla den här typen av tankar och idéer, desto bättre är det. Därför hoppas jag att det arbete som sker i länet under ledning av landshövdingen, som har ett tydligt uppdrag från oss, men också det arbete som sker interdepartementalt i regeringen, så snabbt som möjligt ska kunna leda till ett konstruktivt och bra beslut.